Herr talman! Flera talare har tidigare i denna debatt varit inne på den ohämmade expansionen i vissa stor stadsregioner. Samtidigt med en uttunning av befolkningen i skogslänen sker en koncentration av näringslivet och även andra samhällsfunktioner till i huvudsak tre mycket växtkraftiga storstadsregioner. I mitt inlägg i den arbetsmarknads politiska debatten - anförde jag vissa siffror för att belysa denna utveckling. Jag skall nu begränsa. mig till att nämna, att man räknar med en: befolkningsökning i dessa tre storstadsregioner de närmaste tio åren på mellan 25 och 30 procent. Då är att märka att dessa procentsiffror gäller för länen i deras hel het. Den kraftigaste ökningen koncentreras emellertid just till-stockholms-; göteborgsoch malmöregionerna. : Jag kan också nämna att det även finns en s.k. företagarkö i dessa regioner. Företag står alltså i kö för att få etablera sig där. Man har en stark känsla av att det utbrutit någon sorts masspsykos bland företagarna, där man utan nämnvärda ekonomiska kalkyler helt enkelt tror, att just. där och ingen annanstans måste företaget förläggas. Man dras så att säga som flugor till en sockerbit: Jag vet, att de ansvariga kommunalmännen inom dessa "regioner själva ser mycket allvarligt på denna situation. En sådan här utveckling utsätter givetvis den kommunala förvaltningen för oerhörda påfrestningar: Den skapar bl.a. svårlösta miljövårdsproblem och starkt stigande markpriser och leder också till kommunala följdinvesteringar. på de flesta områden. Det har väl redan nu visat sig, att man har svårigheter att: bygga ut den kommunala servicesektorn i de nya bostadsområden som växer upp allt längre från stadskärnan. Detta starka tryck i kombination med en markant arbetskraftsbrist sätter i gång en miljonrullning :som kunnat undvikas genom en mer balanserad utveckling. Det är givetvis glädjande att inrikesministern nu sagt ifrån att det kan finnas starka skäl för samhället, inte minst från stabiliseringssynpunkt, att medverka till en mer dämpad och balanserad utveckling i de mest expanderande regionerna. En mer balanserad utveckling i bl.a. de ifrågavarande områdena måste samtidigt innebära en styrning till de utvecklingsbara regioner som från samhällsekonomisk synpunkt kan anses vara lämpliga. Då återkommer man än en gång till skogslänen där samhället i dag genom arbetsmarknadspolitiska insatser av mycket kapitalkrävande natur bidrar till en ökad rörlighet och även medverkar till att ge de människor, som i övrigt drabbas av denna utveckling, acceptabla levnadsbetingelser. Nu inställer sig givetvis frågan hur man skall kunna åstadkomma en effektiv och riktig styrning. Den lokaliseringspolitik som vi försöksvis bedrivit i snart fem år har i stort sett byggt på frivillig samverkan mellan samhället och det enskilda näringslivet. Vi är väl alla vid det här laget överens om att denna politik givit påtagliga resultat, och om jag inte är alldeles felunderrättad har den skapat cirka 9 000 nya arbetstillfällen i just sådana regioner som verkligen varit i behov av lokaliseringspolitiska insatser. Men som jag tidigare nämnt har denna politik inte infriat de förhoppningar vi haft anledning att ställa. Nu har vi stora förväntningar på att de kontakter som tagits med Sveriges industriförbund skall ge mer påtagliga resultat, men jag vill poängtera att även detta samarbete är en form av frivillig samverkan, och mot det måste man givetvis ställa de resultat som tidigare uppnåtts på likartat sätt. Man skall givetvis inte vara pessimist i förtid. Kan detta samarbete exempelvis ge lika gott resultat som den överenskommelse som träffades med affärsbankerna om bostadsbyggandets finansiering och vilken hittills — jag poängterar hittills — i stort sett fungerat tillfredsställande, så inger den nu ifrågavarande kontakten ett visst hopp för framtiden. Men skulle det visa sig att så inte blir fallet — jag är övertygad om att vi kommer att få klarhet om detta ganska snart — behövs det enligt mitt sätt att se ett samhällsingripande av helt annan omfattning än hittills för att vi skall få en samhällsekonomiskt riktig utveckling i vårt land. Trots att tidpunkten är sen skall jag ta vtterligare några minuter av kammarens tid i anspråk för att beröra en mer lokalt betonad fråga. När man i den lokaliseringspolitiska debatten talar om norra stödområdet, tänker man i allmänhet på Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Jag vill emellertid i detta sammanhang fästa uppmärksamheten på att i Gävleborgs län tillhör även Hälsingland det norra stödområdet, och där ser vi minst av allt bekymmersfritt på utvecklingen det närmaste årtiondet. Mina partivänner har tidigare i olika sammanhang aktualiserat problemet Hälsingland, och det kommer vi att fortsätta med så länge inte en förändring till det bättre sker. Det har också tidigare i år här i kammaren framställts interpellationer om det bekymmersamma läget i ljusdalsregionen. Utvecklingstendenserna är givetvis speciellt bekymmersamma där, och om inte särskilda åtgärder snarast vidtas i denna region, är man inom en mycket snar framtid nere vid ett sådant befolkningsunderlag att det blir svårt att klara en fullt utbyggd samhällsservice. Men ljusdalsregionens problem är bara en del av hela landskapets. Ser vi på befolkningsutvecklingen fram till 1980, finner vi att Hälsinglands befolkning enligt prognoserna kommer att minska med cirka 6 300 personer. Man kan då naturligtvis fråga sig, varför utvecklingen pekar i en så negativ riktning för Hälsinglands del, när man beaktar den relativa närheten till de expansiva mälarregionerna med stockholmsregionen i spetsen. Gävleborgs län har i olika sammanhang utpekats som ett Sverige i miniatyr med ett differentierat näringsliv i den södra delen, under det att den norra delen domineras av jordoch skogsbruk och även ensidigt inriktat näringsliv med skogen som råvaruproducent. Förutom ljusdalsregionen finns det ytterligare A-regioner, nämligen söderhamns-, bollnäsoch hudiksvallsregionerna. Dessa tre regioner redovisar samtliga en stagnerande befolkningsutveckling, vilket innebär att de inte har någon möjlighet att suga upp den avflyttning som sker från landsbygden, om inte lokaliseringspolitiska insatser vidtas i en helt annan utsträckning än som hittills varit fallet. Ser vi på Hälsingland i dess helhet, finner vi att Hälsingland är ett attraktivt landskap bl.a. på grund av närheten till Stockholm. Dessutom finns goda hamnförhållanden och ett väl utbyggt vägnät med korta resvägar mellan olika regioncentra. Vidare finns möjligheter till ett rikt friluftsliv både sommar och vinter. Det finns också — vilket inte är minst viktigt i detta sammanhang — en stabil arbetarstam. Enligt vårt sätt att se finns allt som fordras för ett näringsvänligt klimat. Vad som i nuläget behövs är en injektion genom vissa lokaliseringspolitiska insatser. Jag är övertygad om att landskapet därefter av egen kraft kommer att klara sin utveckling. Om så inte sker, är jag rädd för att det kommer att bildas ett vakuum mellan gävleoch sundsvallsregionerna. Det är en utveckling som under inga förhållanden kan accepteras eller anses vara önskvärd. Herr talman! Jag skall nu inte förlänga debatten mera men har velat säga detta för att anlägga ytterligare några synpunkter på de svåra lokaliseringspolitiska överväganden vi har framför oss.

Herr talman! Det är många som har förvånat sig över den omsvängning man tyckt sig märka i agerandet i dagens lokaliseringspolitiska frågor. Det talas nu mera allmänt om ökade åtgärder för en aktiv lokaliseringspolitik. Detta säges även av politiker vilkas politiska huvudorgan för kort tid sedan betecknade folkomflyttningen från Norrland till de sydoch mellansvenska tätortsregionerna som en glädjande folkvandring. Nu talar man i alla fall om att det finns stora problem i Norrland, att samhället måste göra något åt detta och att Norrland skall vara integrerat med det övriga Sverige. Men ändå skriver man i kompletteringspropositionen att vi fortfarande skall satsa på omflyttningspolitiken. I den debatt som startade här i kammaren redan i går diskuterades ganska ingående huruvida det enskilda näringslivet gjort några insatser eller inte, bl.a. i mitt hemlän Jämtland. Jag delar uppfattningen att den svenska storindustrin gör för litet för Norrland. Hittills har man inte tagit problemen på allvar, och jag är rädd för att vissa företrädare för industrin bland sina ekonomiska modeller inte heller i fortsättningen kommer att finna någon förevändning för att gå in och göra positiva insatser i norrlandslänen. Men även om de ekonomiska kalkylerna säger att investeringen i Norrland inte skulle bli den allra mest lönande utan bara den näst lönsammaste, måste det med tanke på den utlovade integrationen från hela landets synpunkt vara all anledning att satsa på företag och sysselsättning där. Jag vill än en gång liksom jag tidigare gjort i denna kammare påminna om att ett enigt landsting från Jämtlands län i Stockholm uppvaktat regeringen om olika åtgärder för att skapa sysselsättning. Därvid diskuterades även direkt statliga åtgärder, och representanter för samtliga partier deltog. Inte heller staten har lyckats särskilt väl i Jämtland. Av det beräknade sys selsättningstillskottet genom lokaliseringspolitiska åtgärder har Jämtland hittills endast fått 4,8 procent. Den statliga televerkstaden vars anläggande beslutades 1963 skulle nu enligt löftena ha haft 250 anställda. Det finns ännu bara ett par tiotal anställda där. Regeringen har vidare haft chansen att satsa på ett projekt som skulle kunna ge ett verkligt uppsving för Jämtland. Jag skall inte gå närmare in på det nu, eftersom det kommer att behandlas i morgon, men jag vill bara nämna att jag syftar på de olympiska vinterspelen. Oavsett om det finns en majoritet för förläggandet av dessa till Jämtland eller inte här i riksdagen, avser emellertid regeringen inte att ge riksdagen möjlighet att ta ställning till denna åtgärd, som skulle kunna betyda mycket för länet. I motionsparet I: 219 och II: 240 har jag och några medmotionärer från Jämtland föreslagit att Jämtlands län som speciellt inlandslän skall bli försöksområde för lokaliseringspolitiska insatser och att hänsyn därtill tages vid utformningen av riktlinjerna för den fortsatta lokaliseringspolitiska verksamheten. Utskottet delar vår uppfattning att lokaliseringsstödet för Jämtlands län inte är tillräckligt. Däremot går utskottsledamöterna inte med på att Jämtland görs till ett särskilt försökslän med speciella insatser. Utskottsledamöterna är dock positivt inställda i så måtto att de säger att selektiva stödåtgärder av temporärt eller av mer permanent slag kan tänkas bli aktuella för Jämtland och för Norrbotten. Utskottet avstyrker emellertid motionerna. Med hänsyn till den speciellt lilla lokaliseringspolitiska insats som hittills gjorts i länet och mot bakgrund av de speciella problem som föreligger, anser jag att riksdagen bör bifalla de motioner jag här nämnt. Sysselsättningssituationen i Jämtland är allt annat än ljus. Under den gångna vintern har i genomsnitt 1400 personer varit helt arbetslösa. I beredskapsarbe ten har sysselsatts mer än 1 400 personer och i arbetsmarknadsutbildning har under vintern deltagit 1200 elever från länet. Alltså har mer än 4000 människor varit utan ordinarie sysselsättning under den gångna vintern. Länet har hittills inte i någon större utsträckning fått del av de lokaliseringspolitiska åtgärderna. I stället har utvecklingen under senare år lett till att utglesningen påskyndats. Jag vill här bara betona att de lokaliseringspolitiska åtgärderna måste komma i första hand. De måste prioriteras framför omflyttningsåtgärderna, som skall vidtagas när andra åtgärder visat sig helt omöjliga. Vi som representerar länet har tidigare genom uppvaktningar hos regeringen försökt göra dess medlemmar uppmärksamma på angelägenheten av samhälleliga insatser för att skapa sysselsättning i vårt län. Det har, särskilt i valrörelsen, från regeringens företrädare talats mycket om aktiva insatser för sysselsättningen. Nya propåer har gjorts i dagarna och nu är vi intresserade av vad som komma skall och vilka konkreta åtgärder som kommer att sättas in till gagn för sysselsättningen i Jämtland. Vad kommer man att göra för att förbättra förutsättningarna för att flera företag skall kunna ge sysselsättning och för att näringslivet skall bli mera differentierat? Utbildningsförhållandena i länet är goda, men det är sysselsättningen som saknas. När inte lokaliseringspolitiska åtgärder vidtagits har i stället beredskapsarbeten och omskolning förekommit. Beredskapsarbetena spelar ju en stor roll för de norrländska länen. Man måste, som jag i tidigare sammanhang framhållit, eftersträva att beredskapsarbetena för friställd norrländsk arbetskraft skall anordnas i hemregionen. Man bör undvika att via beredskapsarbetena flytta norrlänningarna till Sydsverige. Omskolningsverksamheten har också ökat, och det är en nödvändig verksamhet. Men enligt min mening är det inte lämpligt att man använder omskolningsverksamheten för att stimulera till en omfattande omflyttning. Jag har tidigare påpekat det tvivelaktiga i att man genom olika åtgärder försöker, som det har framställts, »locka flera hela familjer från samma ort i Norrland» till ett omskolningscentrum i sydligaste Sverige. Man har ju kommit underfund med att om man tar norrlänningarna en och en blir det besvär med trivselfaktorer. Människorna är ju så underligt funtade att de längtar hem, och så reser de hem igen vid första tillfälle. Tar man en hel bygd, en hel by, hela familjer från samma ort, skulle man kanske kunna bemästra det problemet. Men samtidigt ödeläggs den bygden i Norrland. På senare tid har man hemma i länet försökt även andra vägar. Man tänker nu locka människor genom att med flyg transportera dem fram och tillbaka så att de kan bo kvar i Jämtland och Härjedalen och ha arbete i veckan i Mellansverige. Det kan kanske för all del låta bra, men det måste väl ändå vara en avig ordning. En rimligare lösning och en verklig lösning på problemen är att ge sysselsättning åt folk som bor i dessa bygder. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna I: 219 och II: 240.

Herr talman! Jag vill först fastslå att klockan strax är halv två samt att jag deltog i gårdagens debatt i denna fråga. I övrigt hänvisar jag till vad som sagts tidigare här i dag och avstår, herr talman och ärade kammarledamöter, från att hålla det anförande som jag hade tänkt hålla.

Herr talman! Egentligen skulle jag kunna göra precis som herr Sundelin nyss. Men i bankoutskottets utlåtande nr 30 behandlas framför allt glesbygdsproblemen. Det gäller alltså i första hand norrlandsfrågor, och jag vill därför ändå säga några ord. I en del motioner har föreslagits att de pågående utredningarna på området skall utvidgas. Jag anser för min del att utredningar, tidningsartiklar, personliga uttalanden m.m. talar sitt tydliga språk om sysselsättningsproblemen i Norrland, och någon tveksamhet när det gäller att satsa på sysselsättning torde knappast råda. Vi har en flora av utredningar, och risken är väl närmast den, att om dessa utredningar håller på för länge hinner alltför många flytta från Norrland, och då uppstår problemet att skaffa arbetskraft till de sysselsättningsobjekt som eventuellt kommer att föreslås. Vi skall också komma ihåg att det är den utbildade unga arbetskraften som fått sin utbildning just i norrlandslänen som flyttar. Det är därför viktigt att skapa fast sysselsättning så snabbt som möjligt för dessa unga krafter, så att vi får behålla dem i Norrland. Jag är inte motståndare till glesbygdsutredningar, tvärtom! Men utredningar bör påskyndas, det vill jag särskilt understryka. Om en utredning inte kommer att kunna lägga fram några positiva förslag, bör man också tala om för befolkningen i Norrland att en omställning av arbetskraften måste ske. Jag tycker detta är en anständighetsfråga av största rang. Vi norrlänningar vill ha ett antingen/eller. Det är oron för framtiden som irriterar befolkningen i dessa trakter. Regeringen har nu sagt att Norrland skall bestå. Om detta skall ske måste man också handla snabbt. Jag är medveten om att regeringen här har uträttat mycket, men jag håller med om att vad som uträttats inte förslår. Enligt Kungl. Maj:t skall länsstyrelserna tillsammans med planeringsråden med medverkan av primärkommunerna, landsting och andra statliga myndigheter utarbeta konkreta regionala handlingsprogram för länen, och dessa skall redovisas våren 1971. Här föreslås ett omfattande planeringsarbete, där investeringsverksamheten, sysselsättningsmöjligheterna, servicebehoven m.m. kommer att prövas för varje kommunblock inom norrlandslänen. Det är inget fel på ambitionen att vilja utreda den regionala planeringen, men jag tror att desssa detaljutredningar tar för lång tid. Då man närmar sig ett ställningstagande har andra, nya saker dykt upp, vilka kanske kullkastar vad man tänkt sig. Vi vet att utvecklingen på olika områden går mycket snabbt, många gånger alltför snabbt. Syftet med en utredning bör enligt min uppfattning vara att nå en positiv lösning av ett problem så snabbt som möjligt, men hur länge har vi inte hållit på med dessa norrlandsproblem! Är kanske avsikten med dessa otaliga utredningar att lugna människorna i bygderna? I regel läggs även utredningsarbetena på personer som är nedlusade med uppdrag, och då tar det tid att få fram några positiva resultat. Så länge som vi i Norrland inte har tillnärmelsevis samma möjligheter som man har i övriga delar av landet att få arbete och välja yrke skall man vara försiktig med att tala om jämlikhet. Jag anser att hela lokaliseringspolitiken är en jämlikhetsfråga. Vi vet att kvinnorna i glesbygderna, hur gärna de än vill, inte har någon större möjlighet att få arbete. Familjelön existerar knappast inom dessa områden. Därför gäller det att satsa ännu hårdare på att skapa jämlikhet: jämlikhet i fråga om att få sysselsättning, jämlikhet när det gäller att välja yrke, jämlikhet för kvinnorna att erhålla ett något så när hyggligt arbete. Jag är medveten om att man inte kan driva denna fråga alltför hårt, men man borde i alla fall kunna åstadkomma ett något bättre resultat för Norrlands del. I de sydligaste och mellersta delarna av Sverige har man inte i någon större utsträckning. känning av de problem som vi norrlänningar drabbas av. Nu måste vi faktiskt ta bladet från munnen och gå från ord till handling. Det sägs att man inte kan tvinga företagare att etablera sig i Norrland, men jag anser att man ändå kan företa en viss styrning.

Allt detta bör staten också hjälpa till med. Då det gäller statliga företag är man mindre beroende av förtagarnas tänkande. Därmed vill jag inte ha sagt att vi skall avstå från att tillämpa lönsamhetsprincipen, men det kostar också mycket pengar att för arbetslösa norrlänningar ordna beredskapsarbete i södra Sverige och Mellansverige. En del av dessa pengar borde kunna satsas på att skapa fasta arbetstillfällen för norrlänningarna. När jag i måndags åkte till Stockholm hade jag sällskap med några beredskapsarbetare som skulle till varbergsområdet. De sade att om det funnes arbete i deras hembygd skulle de hellre stanna där. Det är vi som sitter här i riksdagen som skall vända utvecklingen. Vi måste tänka om men vi måste, som jag poängterat, göra det snabbt. Jag har velat säga detta för att understryka hur viktigt det är att något sker. Norrland får inte bli ett u-land — det är en del av Välfärdssverige. Där finns viktiga råvaror som kan exploateras. Men vi måste bryta den onda cirkeln genom en målmedveten ansträngning framför allt från regeringens sida. De framgångar som mitt parti fick vid det senaste valet förpliktar. Jag vill sluta med att instämma i det särskilda yttrande som herr Hagnell har avgivit. Det är också nödvändigt med en norrlandsminister, och han bör helst härstamma från Norrland. Det bör vara en minister som ser med norrländska ögon på norrlandsfrågorna och som verkligen tar sig an dem med kraft. Jag har inte nämnt Jämtlands län speciellt. Jag anser att hela denna fråga är en stor norrlandsfråga som bör lösas i ett sammanhang, och därför kan man inte utskilja något särskilt norrlandslän.

Herr talman! Jag har inget förflutet när det gäller lokaliseringsdebatt, och därför tar jag litet tid i anspråk. Lokaliseringsfrågorna tilldrar sig i dag ett mycket stort intresse i övre Norrland. Det var ju lokaliseringspolitiken som för fyra, fem år sedan skulle frälsa vår landsända från allt ont. Det är lätt att kritisera lokaliseringspolitiken. Men vi skall komma ihåg att den i alla fall innebar någonting nytt. Vi hade tidigare bara beredskapsarbeten att lita oss till. Lokaliseringspolitiken var ett ytterst värdefullt komplement till de tidigare aktiviteterna. Det är många framåtsträvande människor som fått sin chans tack vare lokaliseringspolitiken. Hittills har det rört sig om en försöksverksamhet. Det innebär väl att statsmakterna är beredda att fördomsfritt pröva de erfarenheter man vunnit genom denna verksamhet. Företagarna är inte nöjda på grund av att rörelsemedel inte kan utgå ens som lån genom lokaliseringsverksamheten. Detta är självfallet en brist som nu kan avhjälpas. Det verkar kanske överraskande när jag säger att den industriella expansionen är kraftigare i Norrland än i landet i övrigt. Det stora problemet är att avgången av arbetskraft från skogsbruket och jordbruket är så kraftig att den industriella utvecklingen inte förmår suga upp alla friställda. I detta sammanhang skall jag nämna ett exempel från mitt hemlän, Norrbottens län. År 1950 var 31 000 arbetstagare sysselsatta inom jordbruket och skogsbruket, medan detta antal år 1970 beräknas vara nere i omkring 7 000. Minsk ningen av antalet sysselsatta inom de areala näringarna är större än det antal anställda som finns i dag vid LKAB, NJA, ASSI, SCA, Bolidenbolaget och vattenfallsverket. Detta förhållande beror ju inte på l1okaliseringspolitiken utan är snarare en illustration till att den inte kunnat eller haft resurser att med erforderlig kraft möta urbaniseringsproblemet i våra glesbygder. Jag måste också ställa frågan om man tillräckligt har penetrerat lokaliseringspolitikens förutsättningar. Det går nog inte att genom denna politik skapa en ny himmel och en ny jord på en gång. Det är de många och ihärdiga spadtagen som til syvende og sidst ger resultat. Lokaliseringspolitiken har hittills främst betraktats som ett företagsekonomiskt instrument. Enligt min mening måste man komplettera denna syn med en nationalekonomisk bedömning. Frakterna har tidigare nämnts av flera talare, och jag tycker det vore klokt att i detta sammanhang se litet närmare på järnvägens betydelse för att kunna få balans i det ekonomiska systemet. Om samhället har en järnväg är det ganska naturligt att samhället tar denna järnväg i sin tjänst. Statens järnvägar är ju inte en stat i staten — eller är det bara så att man anlägger samhälleliga synpunkter på statens järnvägars verksamhet i samband med mobilisering? Enligt min uppfattning måste arbetsmarknadsstyrelsens resurser ökas för att vi på kort sikt skall kunna bemästra sysselsättningsproblemen. Lokaliseringspolitiken skall syfta till att skapa varaktig sysselsättning, medan AMS:s verksamhet skall vara på defensiven, d. v. s. verka på kort sikt. Det är inte fråga om ett antingen—eller utan om ett både—och. Norrland är stort. Det finns inte något universalmedel för hela Norrland, från Gävle till Karesuando. Enbart inom Norrbottens län är det stor skillnad mellan kustregion och inlandet, där t.ex. Tornedalen har stora problem. Här be hövs en 'smidig samordning mellan AMS:s verksamhet och de lokaliseringspolitiska insatserna. Innan norrlandsproblemen kan lösas behövs det stora statliga satsningar på sysselsättningsområdet, särskilt i övre Norrland. Norrbottens järnverk, som diskuterats så mycket under årens lopp, är enligt min mening ett typexempel på en lyckad lokalisering. Järnverket har skapat en industriell miljö som även andra haft nytta av. Jag tänker därvid på Scania Vabis” lokalisering till Luleå. Härvidlag har staten varit framsynt, och denna framsynthet har kommit även den privata sektorn till godo. Lokaliseringspolitiken har varit en utsträckt hand till den privata sektorn. Har den möjligheten utnyttjats? är det så, att tidningspressen inte velat erkänna de privatas ansvar härvidlag? Har de privata misslyckats? Under alla förhållanden är större statliga insatser motiverade. Personligen tror jag inte att statens primära ansvar kan delegeras till den privata sektorn utan är något som vi absolut måste hålla på. Det behövs en större planmässighet vid behandlingen av norrlandsfrågorna, inte minst i de 1okaliseringspolitiska sammanhangen. Herr talman! Jag ber få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Fru Jonäng var litet ledsen över att hon inte var med och lekte — som hon uttryckte saken — i går när statsministern besvarade min enkla fråga. Jag känner inte till att det finns någon bestämmelse som hindrar en riksdagsledamot från att vara närvarande när det är debatt. Tvärtom tror jag att fru Jonängs läsare och väljare i Gävleborgs län skulle i hög grad ha uppskattat om hon hade deltagit i gårdagens debatt. Hon uteblev emellertid och kommer i dag med klagomål. « Under gårdagens debatt var vi alla överens om en sak, nämligen att nu måste vi handla snabbt för att åstadkomma de erforderliga åtgärderna i successiv ordning i Norrland. På grund av den enigheten känner jag personligen en viss tveksamhet inför bankoutskottets förslag att det nu skall tillsättas en parlamentarisk utredning som skall syssla med glesbygdsproblemen och deras lösning. Vi måste räkna med att denna utredning kommer att ta ett par år. För övrigt är glesbygdsproblemen redan prövade så långt som det över huvud taget är möjligt. Professor Erik Bylund vid Umeå universitet förklarade vid Arbetarmässan i Luleå för ett par år sedan, att nu var hans utredningsmaterial färdigt. Nu gällde det att handla, som han uttryckte saken. Inom kanslihuset sysslar en arbetsgrupp med glesbygdsfrågor under kanslirådet Olof Peterssons ledning. Två glesbygdskonsulenter är tillsatta, den ena med placering i Umeå för övre Norrland och den andra i Mora för den övriga delen av norra stödområdet. Jag frågar mig då: Vartill kan det nytta att nu sätta i gång en parlamentarisk utredning? Alla kammarens ledamöter vet hur lätt det är att säga, så fort en fråga förs fram, att en utredning pågår och hänvisa frågan dit. Men där är det risk för att den blir liggande. Den parlamentariska utredningens arbete kan således komma att leda till att de båda konsulenter som är ute och åtgärdar saker och ting liksom arbetsgruppen som också den är ute och vidtar åtgärder på skilda områden bromsas upp i sin verksamhet. Jag skulle, herr talman, egentligen önska ställa ett avslagsyrkande beträffande tillsättandet av en parlamentarisk utredning, men jag skall avstå från det. Jag har bara gjort denna deklaration och är ganska övertygad om att den kommer att besannas. Från folkpartiets sida har man väckt en — som man själv säger — stor motion, där man söker lösa de norrländska problemen. Där har man plockat fram en sak som återfinnes i reservationen 4, nämligen en trämasseindustri med en kapacitet, om jag minns rätt, på 40 000 ton, alltså en av de allra minsta vi har i landet. Vi har en årsproduktion på 6 miljoner ton massa i Sverige, fördelad på 120 fabriker, d.v.s. en produktion på i medeltal 50 000 ton per industri. Om man jämför kapaciteten hos dessa industrier med dem som finns i Finland, Canada och Sovjet, finner man att det här är lilleputtindustrier. Från folkpartiets sida markerar man att här bör göras en snabbutredning. Jag frågar mig då: Hur snabbt går det egentligen att utreda frågan om en ny massaindustri, förlagd till inlandet? Jag tror att det kommer att ta sin tid. Sedan hade jag tänkt ställa en fråga till herr Hedlund, men eftersom jag vet att han inte längre är kvar i huset, skall jag be att få ställa frågan till herr Nilsson i Tvärålund. Man har tidigare under 1960-talet utrett möjligheterna att förlägga ytterligare en trämasseindustri till inlandet, och för något år sedan kom man fram till den uppfattningen att det inte gick att driva en sådan industri på grund av att råvarubasen var för liten. Därför finner jag anledning att ställa frågan på nytt: Menar man nu från skogsägarhåll att det finns en tillräcklig råvarubas för en trämasseindustri i det här området? Observera att det är en sådan industri man talar om i motionen, och det är alltså det vi skall hålla oss till. Statsrådet Holmqvist kom in på ett utomordentligt intressant resonemang. Han lämnade statistiska uppgifter om relationen mellan antalet äldre och yngre i de olika länen landet över och konstaterade — vilket säkerligen överraskade många — att den mest gynnsamma relationen fanns i Norrbotten och Västerbotten. Men så drog inrikesministern liksom veven bara åt ett håll och sade att man väl inte borde hindra den unga arbetskraften att flytta söderut för att finna arbete där. Jag hade trott att inrikesministern skulle vara konsekvent och påpeka att det finns också ett annat sätt att se på problemet. I stället för att flytta arbetskraften söderut kan man ju föra kapitalet upp till de områden i Norrland där denna unga, friska arbetskraft finns.

Därmed har jag dock icke sagt att man bör låsa sina positioner — man kan nämligen tänka sig ett både-och.

Jag sökte utveckla detta i går, men jag vill gärna ta upp det på nytt, så att det markeras från båda de nordligaste länen. Jag sköt också in en fråga till statsministern. Jag sporde honom huruvida det var meningen att en del — det går inte att bestämma antalet — av de 40— 50 objekt som Utvecklingsbolaget under direktör Brisings ledning nu håller på att utprova skulle kunna produceras i Norrland. På den frågan svarade statsministern ja. Herr talman! Detta var de kommentarer som jag ville göra i anslutning till vissa punkter i föreliggande utlåtande.

Herr talman! Herr Skoglund trodde att jag var ledsen för att jag inte fick delta i debatten här i kammaren i går. Jag är faktiskt inte ledsen för egen del. Jag har fått delta i debatten i dag, och det är tillräckligt för mig. Jag tycker bara att de frågor vi sysslar med är så livsviktiga för många människor, att det hade varit till gagn om vi hade fått ett bättre samlat grepp om ärendet. Bankoutskottet har framlagt ett gediget och genomarbetat utlåtande, och detta borde ha fått ligga till grund för lokaliseringsdebatten. För övrigt uttalade sig herr Hagnell ännu hårdare än jag om denna sak, men han blev inte apostroferad av herr Skoglund. Han sade faktiskt att han betraktade det hela som en oförskämdhet mot bankoutskottet. Det sade inte jag, men jag tror det hade varit lyckligare om vi fått en samlad debatt.

Herr talman! Herr Skoglund berörde en folkpartimotion i vilken vi skulle tala om en massafabrik på 40 000 ton. Herr Skoglund måste totalt ha missuppfattat saken. Beträffande talet om en massaindustri på 40 000 ton så ligger den tanken fyra, fem år tillbaka i tiden, och det var för Övrigt inte vi utan skogsägarna som aktualiserade den. Vad vi talar om nu är alltså en massafabrik av en helt annan dimension. Herr Skoglund bör väl inte vara ovetande om vad som händer i hans eget län, nämligen att sedan utredningen om ifrågavarande björkmassefabrik gjordes har stora skogsområden lagts till så kallade nollzoner, så att man nu har ett betydligt större område att skörda råvaran ifrån. Om herr Skoglund hade läst motionen eller reservationen hade han inte blandat ihop denna fråga med en sak som varit under debatt för fyra, fem år sedan.

Herr talman! Fru Jonäng försökte dölja sitt lilla missnöje över gårdagens utspel genom att inför kammaren förete ett. leende som naturligtvis skulle ge sken av att det inte förelåg något missnöje. Till herr Larsson i Umeå vill jag säga att det väl fortfarande är en fråga om råvarutillgången. Byggandet av en massafabrik står och faller helt med tillgången på råvara. Den frågan har vi inte fått något svar på ännu. Därför skall herr Larsson inte försöka inkassera någon vinst innan vi har fått ett klart besked om det som är det grundläggande, nämligen tillgången på råvara. Jag avvaktar alltså det för att sedan återkomma.
Herr talman! Jag vill säga till herr Skoglund att vi begär en utredning av förutsättningarna för förläggande av en massafabrik till Västerbottens inland. Jag är inte beredd att själv göra en sådan utredning. Så verklighetsfrämmande är vi inte som herr Skoglund vill göra gällande, ty det stod nyligen både i rikspressen och i västerbottenstidningarna att kommunalmän från de kommuner som det här gäller uppvaktat regeringen just i denna fråga. Om herr Skoglund inte tror på mig, bör han i varje fall tror på erfarna kommunalmän från sitt eget län.

Herr talman! Jag skall försöka bespara herr Skoglund mina leenden. Jag vill säga att jag inte enbart stod i talarstolen och log — om jag nu log, vilket jag kanske inte var medveten om — utan jag redogjorde också för min syn på det förhållande det här gäller. Jag vill notera vad herr Skoglund anförde. Han karakteriserade nämligen gårdagens debatt som ett utspel — och det tycker jag är betecknande.
Herr talman! Jag skall kanske här säga vad som behöver sägas, nämligen att arrangemanget som sådant var ordnat av dem som leder förhandlingarna i kammaren för att få en viss uppdelning av arbetet på de båda dagar som här nämnts. Man valde därför alter nativet att ha svaret på den enkla frågan på tisdagen och att låta debatten i anledning av förevarande utskottsutlåtande komma i dag — så enkelt är det i verkligheten. Vidare konstaterar jag att nu är ju herr Larsson i Umeå på väg att fly. Nu har han kommit till att han är mycket osäker i fråga om sina propåer. Får man vara så osäker när man väcker en motion och gör ett så stort nummer av den? Ja, möjligen i det parti som herr Larsson representerar.

Herr talman! En norrlänning måste ju känna glädje en sådan här dag, när alla talare talar i kapp för att visa hur angelägen man är om att klara glesbygdsproblemen. Det måste vara en islossning som är på väg, och det har vi väl anledning att glädja oss åt så här på vårkanten. Många talare, som tidigare har röstat emot en mängd förslag vilka har tytt just på den islossning som jag nyss nämnde talar varmt — något som herr Wikner gjorde t.ex. — för att nu måste vi gå från ord till handling. Vi har väntat alltför länge, hur länge har vi inte arbetat för att få till stånd detta, säger man. Jag har noterat dessa uttalanden, som säkert är uttryck för en ärlig övertygelse. Men, herr talman, låt mig först försöka svara på herr Skoglunds fråga, som egentligen var avsedd för herr Hedlund. Herr Skoglund nämnde att skogsägareföreningen i vårt län i början av 1960-talet utredde möjligheterna att sätta i gång en mindre lövmassefabrik i Storuman. Det var en ganska stor utredning som föreningen kostade på. Fabriken kunde göras liten genom de tekniska metoder som man avsåg att använda. Skogshögskolan gjorde en mycket omfattande råvaruutredning, och resultatet av den utredningen tydde på att råvaran fanns, om de skogsägarkategorier som hade majoriteten av ägoinnehavet var villiga att vara med. Det stod emellertid klart att de enskilda skogsägarna inte ensamma kunde klara råvarubehovet för lövmasseindustrin. Bolagen har egna fabriker och ville inte delta, och då återstod alltså domänverket som har huvuddelen av ägoinnehavet i det aktuella området. Domänverket ville inte acceptera de långsiktiga råvaruleveranser som ansågs. nödvändiga, och på grund härav föll projektet. Ekonomiseringen var väl förberedd, regleringsmedel skulle utgå liksom industrilån från enskilda, kommuner och skogsägareföreningen. Man räknade också med lokaliseringsmedel, men det finns en viss risk för att tåget redan har gått. Olika skogsindustriägare har nu byggt ut kustindustrierna i en sådan omfattning att inlandsråvaran kan förädlas vid kusten. NCB, skogsägarnas företag, har vidtagit sådana dispositioner för att möjliggöra råvarutransport per järnväg ned till Väja av t.ex. björk. Här kommer också frågan om transportkostnaderna in i bilden, och jag vill, herr talman, redan nu aktualisera spörsmålet om kostnaderna för transport av skogsråvaran från inlandet, från nollzoner, och över huvud taget från områden som drabbats hårdast när det gäller virkestransporter — inte minst till följd av flottledernas upphörande undan för undan. I motionen II: 841 av herr Larsson i Umeå framhålles att lövmassefabriken inte längre kan vara aktuell, och man inriktar sig i stället på en barrmassefabrik som ju vanligtvis måste vara i storleksordningen 250 000 ton. När det gäller att i inlandet finna råvara för en så stor fabrik måste jag säga att jag är rätt pessimistisk. Jag har haft tillfälle att yttra mig om denna motion i ett visst sammanhang och medverkade till att yttrandet blev positivt i den meningen, att man bör försöka utreda på vilket sätt råvaran i detta område går att använda för industriell förädling. Jag kommer därför, trots att reservationen 4 skrivits på ett sätt som jag inte själv skulle ha medverkat till, att rösta för denna reservation. Vi bör tillvarata alla de möjligheter som finns att undersöka förutsättningarna för sysselsättning i detta område. Men, som sagt, det är risk för att tåget redan har gått. För att sedan återvända till bankoutskottets utlåtande, som vi här diskuterar, kan jag av diskussionen i dag och av utlåtandets utformning inte finna annat än att detta utskottsutlåtande bekräftar en stor politisk seger för centerpartiet. Jag hoppas att utlåtandet är ett uttryck också för en varaktig sinnesförändring i detta sammanhang. Herr Svanberg uttryckte sin glädje över att kunna konstatera sinnesförändringen i positiv riktning. Jag måste tolka detta hans uttalande på det sättet att han i första hand är glad över sinnesförändringen inom sitt eget parti. Såsom jag upplevt det hela är nämligen socialdemokratiska partiet det parti som har hindrat förbättringar och denna islossning. Jag har varit här i riksdagen i 13 år och har varje år — efter fattig förmåga — försökt att väcka intresse just för de frågor som bankutskottets utlåtande nr 30 behandlar. Bland annat har jag velat få till stånd en politisk målsättning för inlandsområdena. En sådan målsättning saknas alltjämt. Jag har, som jag nyss sade, upplevt att det varit socialdemokraterna som sagt nej. Nu accepterar de många förslag som bland andra vi har framfört. Att socialdemokraterna har sagt nej framgår av debattprotokoll, av voteringsprotokoll, av motioner och av behandlingen här i riksdagen för övrigt. Så sent som för tre år sedan var vi i centern ensamma om att argumentera för en parlamentarisk utredning med målsättning att få till stånd en plan över vad man skall göra åt dessa problem. I fjol var vi ensamma om att förorda att investeringsfonderna skall användas i lokaliseringspolitiskt syfte. Det gläder mig naturligtvis att alla talare i dag som har berört frågan om investeringsfonderna uttrycker sig mycket positivt och har stora förhoppningar om att fonderna kan göra en stor insats i lokaliseringsfrågan. Genom att investeringsfonderna kan användas, för man in och ansluter lönsamma, lyckade företag med bra produkter, etablerade företag med som regel mycket välordnad marknadsföring, i lokaliseringspolitiken inom detta område. Det gäller kvaliteter som området i stort sett saknar. Centern har föreslagit fraktlindringar, förbättringar av kommunikationer, utjämning av telefonkostnader, utjämning av bensinoch oljepriser. Vi har aktualiserat isbrytningen. Regeringen har i den frågan angivit utredningsresultatet genom sina direktiv. Vi har föreslagit förbättringar av bidragen till företagareföreningarna, särskilda avskrivningsregler för företag, oavsett var de finns i landet, om man vill använda medlen till att lokalisera i de här aktuella områdena. Vi föreslår lokaliseringsfonder, särskilda riskmedel som vi i vårt landsting har beslutat om. Vi har föreslagit att rörelsemedel skall ingå i stödunderlaget. Vi har föreslagit en ökad rådgivning och en ökad utbildning av företagare, vi har föreslagit att statliga och enskilda beställningar i ökad omfattning skall lokaliseras till detta område och att särskilda befattningshavare skall handlägga just dessa frågor. Vi har, för att ta ett annat exempel, föreslagit samordning av jordbruks-, skogsbruks-, turistoch naturvårdsfrå gor samt etablering av statliga företag, men som framgår av en rad röstningsprotokoll har socialdemokraterna på alla dessa punkter röstat nej. Och tyvärr har högerpartiet, numera moderata samlingspartiet, följt socialdemokraterna vid voteringarna här i riksdagen. Under debatterna har flera gånger framhållits att det inte saknats pengar men väl idéer och objekt, och med den uppräkning som jag här gjort har jag försökt ge en bild av att man inte har använt de rätta medlen eller de medel som stått till buds för att främja idéer och skapa objekt. Regeringen har hindrat detta och även hindrat den försöksverksamhet som man annars är så angelägen om i arbetsmarknadssammanhang. Lokalt, kommunalt och på landstingsnivå råder ofta mycket stor enighet över partierna om vilka åtgärder som kan anses lämpliga. I mitt hemlandsting i Västerbotten råder det exempelvis fullständig politisk enighet på praktiskt taget varenda punkt som jag här räknat upp, men detta har inte räckt till när jag ställt förslagen här i riksdagen. Nu hoppas jag att den utredning som skall tillsättas -— och jag är uppriktigt sagt förvånad över att herr Skoglund ville motsätta sig den — med kraft angriper dessa frågor. Jag har tidigare hävdat att vår lokaliseringspolitik inte är aktiv utan har varit och är passiv. Lokaliseringspolitiskt stöd ges efter ansökan från företagen, lokaliseringspolitiken har inte varit uppsökande och uppföljande i sina aktiviteter. Härvidlag har regeringen försummat mycket under försöksperioden. Det är nödvändigt att tillföra lokaliseringspolitiken nya instrument av det slag som jag nyss givit exempel på. Utredningen får inte fördröja omedelbara åtgärder. Om herr Skoglund menar att den önskade utredningen skulle leda till dröjsmål kan jag instämma i hans uppfattning, men jag vill påpeka att arbetsmarknadsutredningen «inte hindrade försöksverksamhet av olika slag t.ex. med avseende på flyttningspolitiken. På denna punkt infördes olika aktiviteter under utredningens gång, vilka faktiskt undergrävt möjligheterna till en aktiv lokalisering genom att de inneburit ett bortflyttande av den mest aktiva lokaliseringsfaktorn, nämligen den unga arbetskraften. Regeringen fortsätter också härmed. I morgon eller övermorgon skall riksdagen besluta om en ny försöksverksamhet, som ytterligare kommer att underlätta de rörelsefrämjande åtgärderna. I arbetsmarknadsutredningen, vars betänkande framlades år 1965, framhåller man följande: »Bl. a. med hänsyn till den knapphet på arbetskraft, som kan motses under återstoden av 1960-talet, är det angeläget, att geografisk omflyttning av arbetskraft inte fördröjes, då behov därav uppstår. Det är därför av vikt att man inom <arbetsmarknadspolitikens ram förfogar över hjälpmedel, varigenom den geografiska rörligheten kan underlättas.» Det gläder mig att herr Skoglund och även andra socialdemokrater nu reagerar mot denna inställning. Vår representant, herr Gustavsson i Alvesta, var den enda ledamoten av utredningen som reagerade mot detta synsätt. Han skrev i sin reservation följande: »Detta utredningens uttalande kan jag inte ansluta mig till. Enligt min mening är det nödvändigt att lokaliseringspolitiska åtgärder mera skjutes i förgrunden. Särskilt för kvinnor och äldre torde lokaliseringspolitiska insatser, som medför lämpliga sysselsättningsmöjligheter inom hemregionen, vara av väsentlig betydelse för ett rationellt tillvaratagande av arbetskraftsresurserna.» Det är denna linje vi drivit, och vi har även följt upp den i en reservation som kommer att behandlas i kamrarna och som är föranledd av en motion av herr Petersson i Gäddvik. I denna reservation belyser vi vår ideologiska syn på frågan om rörelsefrämjande contra lokaliseringspolitiska åtgärder. Vi accepterar de rörlighetsfrämjande åtgärderna av den anledningen att de vill skydda enskilda personer och ge dem trygghet. Vi ser inte i rörlighetspolitiken i första hand ett medel att öka valfriheten och åstadkomma en bättre balans i samhället. Det är verkligen kort tid vi har på oss när det gäller att rädda inlandet. Jag delar herr Hagnells åsikt i det avseendet, vilket jag också tidigare framfört under denna riksdag och många andra riksdagar. Men vi har en viss tid på oss. Det är faktiskt en god åldersfördelning i exempelvis Västerbottens län. Där finns ingen kommun som har sämre åldersfördelning än genomsnittet i t.ex. Kronobergs län. Men den unga arbetskraften kan snart flytta bort, och till sist står vi i den situationen att det inte ens finns folk för att lokalisera industri till Västerbotten. Någonting som är viktigt för framtiden är att vi också för in servicesektorn i lokaliseringspolitiken. Hittills har man inriktat sig på den industriella verksamheten. Men alla beräkningar om den framtida utvecklingen på detta område går ut på att den industriella sysselsättningen kommer att minska ganska kraftigt. Just i den situationen skall man alltså öka industrisysselsättningen i de industrifattiga områdena, i områden där alltjämt en tredjedel av befolkningen försörjer sig på jordbruk och skogsbruk. Det ger en bild av vilka svårigheter som kan föreligga. Däremot kommer servicesektorn att öka mycket kraftigt, och jag tror att det finns lika stora möjligheter att sprida ut serviceverksamheten som att öka industrisysselsättningen. Här kommer ju kommunikationerna in. De är en basorganisation i alla sammanhang, och den förfogar verkligen samhället över. Det finns större skäl i dag och i framtiden att öka de lokaliseringspolitiska insatserna. Den statliga basorganisatio nen blir större och får större betydelse för alla slag av privat och enskild verksamhet. Det gäller utbildning, kommunikationer, samhällsplanering, miljöplanering och service. Detta skapar förutsättningar för utveckling, och verksamhet inom alla dessa områden går in under produktionskostnaderna för varor och tjänster. Det är inte enbart företagsmässiga synpunkter man måste räkna med. Tätregionernas samhällsorganisation är dyr och komplicerad. Det vet vi. Den gäller det miljömässiga problem som berör naturen och även sociala områden. Lokaliseringspolitiken har växt samman med just utflyttningsbygderna. Där behövs alltså stimulans. I framtiden måste också expansionsregionerna föras in i lokaliseringssammanhanget. Här behövs begränsande åtgärder för fortsatta investeringar med sysselsättningseffekter som skappar ytterligare svårigheter. Vi behöver alltså differentierade åtgärder som tar sikte på arten av målsättning. Regeringens tillstånd för Volvo att utnyttja en skattevinst som ungefär motsvarar lokaliseringsbidraget under fem år antyder att regeringen inte fört en särskilt konsekvent politik i detta sammanhang. Tillåt mig till sist, herr talman, att något försvara fru Jonäng. Jag har samma uppfattning som hon, att det varit lämpligare att statsministern gett sitt svar till herr Skoglund i dag. Jag uppfattar det nästan som en oförsynthet mot vårt parlament att vi inte får diskutera dessa frågor i ett sammanhang. De har delats vid ett tidigare tillfälle när man skilde statsutskottets behandling av lokaliseringsoch arbetsmarknadsfrågor från dagens tema. Nu blev behandlingen ytterligare splittrad. Jag delar som sagt fru Jonängs uppfattning, liksom också herr Hagnells här framförda synpunkter i detta avseende. Till sist vill jag, herr talman, uttrycka den förhoppningen att utredningen inte på något sätt skall hindra försöksverksamhet av olika slag och att regeringen snabbt griper sig an dessa mycket viktiga problem.
Herr talman! Till herr Nilsson i Tvärålund vill jag säga att det inte är något fel att vi som norrlänningar håller ihop i en så här pass viktig fråga. Men jag gillar inte centerpartiets lokaliseringsförslag, enligt vilket man, som sades tidigare, bör satsa på ett nät av lokaliseringsorter. Jag ställer frågan: Håller herr Nilsson fast vid denna linje?
Herr talman! Vid denna timme är det kanske onödigt att fästa herr Nilssons i Tvärålund uppmärksamhet på att han tydligen råkat slumra till när jag talade. Han föreställer sig att det var mitt partis sinnesändring jag påpekade. Så var inte fallet, men därom skall vi inte gräla vid denna tidpunkt. Däremot begärde jag ordet för att uttala min ohöljda beundran för herr Nilssons förmåga att räkna upp allt vad centerpartiet har åstadkommit i form av förslag på det här området. Jag undrade om han inte möjligen glömt bort någon liten sak, men det var mycket svårt att hitta någonting som inte centerpartiet gjort. Han glömde dock till slut en sak, nämligen att det var han som uppfann Vindelkarusellen, förmågan att från den ena månaden till den andra totalt byta ståndpunkt från nej till ja.
Herr talman! Får jag fråga herr Nilsson i Tvärålund, var någonstans i grundlagen det står att parlamentet har lägre dignitet på tisdagar än på onsdagar?

Herr talman! Grundlagen säger nog att samhället skall behandla alla lika, både personer och dagar. Däremot har vi en viss regel beträffande helgdagsfrid som skall avskaffas nästa år. När herr Skoglund kommer med en sådan här glidning är det en undanflykt som man måste beundra honom för. Till herr Svanberg skulle jag kunna säga att jag säkert glömt åtskilliga förslag. Jag ber om ursäkt ifall jag har glömt alltför många. Till herr Wikner vill jag säga, att det är inget fel att norrlänningar håller samman. Men jag tycker det är fel att det dröjt så länge innan vi kunnat bli eniga. Vidare vill jag erinra herr Wikner om statsutskottets skrivning i ett utlåtande som behandlades för en vecka sedan. Vi skrev faktiskt om regionalpolitiken, att målet för denna är att inom stödområdet ta hänsyn till växtkraftiga orter, sekundärorter och även andra orter som behövs för en god service i samhället. Det är den linje som centerpartiet har drivit, och naturligtvis står jag kvar vid ståndpunkten att vi måste få till stånd ett nät av tätorter över hela vårt land. Jag vill då fråga herr Wikner: är herr Wikner som norrlänning emot ett nät av tätorter för Norrlands del?
Herr talman! Jag vet inte om herr Wikner har rätt till ytterligare replik, men har han det hoppas jag att han ger en förklaring på sin replik nyss.
Herr talman! Under de många timmar som denna lokaliseringsdebatt pågått har mycken välvilja mött skogslänen och Norrland. Som företrädare för det av den nuvarande politiken hårdast drabbade länet, Norrbottens län, vill jag bara i största korthet uttrycka förhoppningen att regeringen nu skall övergå till handling. Ordflöden och löften har vi redan övernog av. Den enskilde samhällsmedlemmens möjlighet att erhålla arbete, bostad, utbildning, trygghet och en allt större del av välståndsökningen är ytterst beroende av näringslivets utveckling, och statsmakterna har utomordentliga förutsättningar att påverka den utvecklingen. Bland de instrument som regeringen förfogar över kan nämnas utbyggandet av den högre undervisningen, den allmänna näringspolitiken, skattepolitiken, arbetsmarknadspolitiken, handelspolitiken, socialpolitiken samt regional-, 1okaliseringsoch glesbygdspolitiken. Det finns hela serier av åtgärder som kan sättas in. I dag har från alla håll befogad kritik riktats mot regeringen för de otillfredsställande åtgärder som vidtagits för att skapa bättre villkor för de i norra Sverige bosatta människorna. Trots den förda lokaliseringspolitiken och regeringspartiets alla löften har arbetslösheten ökat i hela Norrland — och mest i Norrbotten, där staten är stor företagare. Socialdemokraten herr Hagnell har avgivit sitt särskilda yttrande, där han påpekat att staten under de senaste tio åren minskat antalet anställda i norra Sverige med 10 000 och att det finns tecken på fortsatt nedgång. Som jag framhöll under förra veckans debatt om utvecklingsbolaget SVETAB måste även den statliga företagsgruppen spela en mera positiv roll, om den av regeringspartiet utlovade gynnsammare utvecklingen i Norrbotten och norra Sverige i övrigt skall bli verklighet inom rimlig tid. Vårt parti har i sin partimotion pekat på en rad åtgärder, som skulle förbättra läget i Norrland. Regeringen har genom statsminister Erlander i går framlagt ett elvapunktsprogram för Norrland, folkpartiet har lagt fram ett trettonpunktsprogram och centerpartiet ställer sig positivt till en mera handlingskraftig norrlandspolitik. Alla är överens om att någonting måste göras och göras snabbt. Herr talman! Statsminister Erlander sade efter valet att socialdemokraterna vann detta på sin näringspolitik. Den näringspolitikens eldprov är nu att förbättra läget i norrlandslänen, så att befolkningen där får förnyad framtidstro. Nu får inte ett utdraget utredningsarbete bromsa erforderliga samhällsinsatser. Riksdagens alla partier har uttalat sig för snara, positiva åtgärder. Regeringen har makten och verkställighetsansvaret och därmed rätt och skyldighet till snar handling. Låt mig, herr talman, sluta där jag började: Vi i norra Sverige har övernog av löften. Nu är det positiva handlingar vi vill se.

Jag skall ihte gå in på en närmare granskning av dessa förslag, allra helst som jag såsom motionär fått ett framställt utredningsyrkande tillstyrkt. Samtliga förslag har till syfte att förbättra sysselsättningen och levnadsförhållandena för människorna i dessa områden; vad som skiljer är inte målen utan medlen. För min del är jag dock tveksam om huruvida ett genomförande av en del redovisade förslag skulle skapa några nya arbetstillfällen. Debatten i dag har främst gällt Norrland. Jag bor själv i ett område — Dalsland — som är nämnt i utlåtandet. Detta område har haft och har delvis fortfarande problem som är likartade med problemen i Norrland. Läget i Dalsland har dock ljusnat betydligt under senare tid, vilket i hög grad är ett resultat av samverkan mellan olika krafter som har inflytande på händelseförloppet. Det är enligt min mening ett riktigt påpekande som görs i det särskilda yttrandet av herr Åkerlund m.fl., att varken högeller lågkonjunktur har brutit den fortgående utvecklingen med krympande arbetstillfällen i avfolkningsområdena. Nej, vad som måste till är ett förtroendefullt samarbete mellan näringslivet och samhället, varigenom en företagsekonomiskt riktig etablering av industriföretag till dessa områden stimuleras. Jag kan, som jag nyss anförde, för Dalslands del peka på goda resultat som gett ökad sysselsättning. I vissa fall har det skett genom enskilda företag utan statligt stöd, så att tidigare nästan utdömda platser nu går mot en utveckling som det knappast funnit motsvarighet till tidigare år. Riskvilligt kapital i förening med hög teknik, som ger högförädlade produkter, och en god marknadsföring har här varit faktorer av grundläggande betydelse. I andra fall har den större företagsamheten fått utnyttja medel i investeringsfonder för etablering av filialfabriker inom berörda bygder. Slutligen har vi företagsetablering, där statligt stöd lämnats i form av lån och bidrag med gott resultat. Jag vill även begagna tillfället att nämna ett exempel från Värmlands län, i en ort som ligger nära min egen hembygd. Där har företagsetablering skett av ett storföretag på ett mycket föredömligt sätt. Det har löst sysselsättningsproblemen inte bara för den lilla orten utan för en hel bygd som var stadd i utdöende och förde en tynande tillvaro. Den lilla orten heter Lennartsfors, och jag kan lugnt rekommendera den för ett närmare studium av hur enskild företagsamhet träder in och på ett föredömligt sätt klarar sysselsättningen för befolkningen i en bygd som håller på att dö ut. Herr talman! Jag har känt ett visst behov av att som kontrast till den mörka bild vi i dag har av sysselsättningsläget bl.a. i Norrland och besvärligheterna för människorna där lämna ett bidrag till debatten med något ljusare inslag.

Utredningsmannen i 1968 års lokaliseringsutredning har nyligen i ett invigningstal berört de resultat jag här talat om och därvid även uttryckt den uppfattningen att åtgärder nu måste inriktas på att lösa Norrlands sysselsättningsproblem, vilket jag helt vill instämma i. Det är min förhoppning att den utveckling inom min egen hembygd som jag här skildrat även skall komma till stånd i Norrland, och jag vill hoppas att de åtgärder som förordas i utskottsutlåtandet åtminstone skall vara en litet steg på vägen dit — en väg som inte får bli lång. Därmed, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag utom under moment M, där jag biträder reservationen 5.

Herr talman! Det har varit betecknande för de senaste anförandena att de dels varit korta — och det hedrar talarna —, dels inneburit en summering av den välvilja som från alla partiers sida präglat debatten. Det har faktiskt utvecklats mycken välvilja inför lokaliseringspolitiken. Men denna kraftiga viljeyttring från alla partier bör nu utan tidsutdräkt följas av konkreta åtgärder. Den befolkning som berörs av denna debatt väntar med rätta på snabba och effektiva åtgärder. Riksdagen har att ge nom regeringen lösa in en ganska dryg men betydelsefull växel. Om vi effektivt skall kunna stoppa befolkningsutflyttningen och häva arbetslösheten måste åtgärderna sättas in nu — det kan inte nog betonas. Vi kan eljest mycket snart komma till en punkt då de sjunkande födelsetalen skapar automatik i befolkningsminskningen och därmed ytterligare skärper problemen. Jag skall inte repetera de konkreta förslag som lagts fram i folkpartiets stora motion och det lika konkreta trettonpunktsprogram som <folkpartiledaren presenterade i går eller rättare sagt i förrgår — det har ju hunnit bli ny dag nu. Jag inskränker mig till några randanmärkningar: 1. ärenden angående lokaliseringslån och bidrag bör handläggas med stor skyndsamhet. Dess effekt kan eljest gå förlorad. Det finns exempel på hurusom en långsam behandling av en ansökan ställt företaget i fråga i en sämre situation än om medelsbehovet hade kunnat lösas i en bank. 2. Man bör sträva efter att bygga ut befintliga industrier respektive vidga integrationen inom dessa. Den redan etablerade verksamheten är den säkraste grunden för företagsutveckling. 3. Man bör stimulera till tidigareläggande av planerade utbyggnader. Det finns företag som av exempelvis marknadsmässiga skäl inte är beredda till utbyggnad eller fortsatt integration förrän om några eller något år. Staten kan i sådana fall medverka till ett genomförande av planerna. 4. Stimulansåtgärder för en ökad utveckling av hemindustrin bör vidtas. Det finns i Norrland ett stort antal företag som marknadsför alster som tillverkas i hemmen. Det kan gälla enklare nyttoartiklar eller hemslöjdsalster som samtidigt utgör ett komplement till turistnäringen. Denna fråga borde särskilt studeras av den arbetsgrupp som skall utreda glesbygdsproblemen. Flera talare har berört transportpolitiken. Med särskilt intresse lysnade jag på herr Hagnell, därför att hans synpunkter i sina huvuddrag överensstämde med vad jag den 30 april anförde i samband med min interpellation till kommunikationsministern. Herr Hagnell framhöll att åtgärder måste vidtagas i transportkostnadsutjämnande syfte, att staten inte kan ge med den ena handen och ta tillbaka med den andra, att styckegodsfrakterna stigit på ett för företagen mycket ofördelaktigt sätt samt att lokaliseringspolitiska åtaganden måste göras beträffande frakter. Dessa påpekanden gladde mig eftersom de kunde ha plockats ur mitt anförande. Vi kan inte begära att SJ och andra transportföretag skall bedriva lokaliseringspolitik genom fraktsubventioner. De företag som ur fraktkostnadssynpunkt har en ogynnsammare lokalisering än motsvarande företag inom andra delar av landet borde åtnjuta utjämnande förmåner från statens sida. Folkhemsoch jämlikhetsaspekten borde kunna tillämpas i detta fall. Det grundläggande kriteriet borde vara att den transportpolitiska målsättningen underordnas den lokaliseringspolitiska. För närvarande är det lätt att påvisa motsatsförhållanden härvidlag. Det är anmärkningsvärt att medan dessa frågor får en allt större aktualitet har i det nyutkomna betänkandet avseende sjöfartsavgifterna presenterats ett avgiftssystem som mer än någon annan typ av kostnad på transportområdet strider mot den lokaliseringspolitiska målsättningen. Man måste här emotse en radikal omarbetning av det föreslagna avgiftssystemet. även på denna punkt torde herr Hagnells synpunkter sammanfalla med mina. Herr talman! Med det anförda ber jag få yrka bifall till reservationerna 2, 4 och 5.

Herr talman! Den lokaliseringspoli tik som bedrivs i statens regi och om vars huvudlinjer vi alla i stort sett är överens löser inte ensam våra sysselsättningsoch glesbygdsproblem. Personligen ser jag inte lokaliseringsfrågan som ett specialproblem för Norrlands inland och t.ex. vissa delar av Värmland. Vi har — eller är på väg att få — sysselsättningsproblem och, om dessa inte löses, glesbygdsproblem runtom i vårt land, ja, till och med mycket nära våra mest expansiva centralorter, något som också utskottet har konstaterat i sitt utlåtande. Trots att det inte i detta sammanhang tagits upp motionsvägen, bland annat med hänsyn till den sittande utredningen, vill jag ändå, herr talman, ta tillfället i akt och helt kortfattat aktualisera två områden, där jag anser att generella åtgärder skulle lösa många sysselsättningsoch glesbygdsproblem. Låt oss konstatera, att för storstadsmänniskan är en restid till och från arbetet på två timmar per dag rätt vanlig. Detta varken vill eller behöver vi som bor på landsbygden acceptera. Genom att upprusta vårt vägnät skulle vi ta ett stort steg för att förhindra bygdernas avfolkning. En radikal förbättring av länsvägarna skulle göra det möjligt för många människor att bo kvar i sin hembygd men arbeta i en centralort, till och med på fyra—fem mils avstånd. Härtill kommer att det behövs en helt ny syn på den enskildes bilkostnader. Landsortsbon får trots en nu generösare avdragsrätt likväl vidkännas mångdubbelt högre resekostnader än storstadsbon, som kan använda subventionerade kollektiva transportmedel. Den andra och sista frågan som jag vill belysa gäller möjligheterna att stimulera nyföretagande och expansion av bygdens egna näringar. Ett hinder i nyföretagandet är därvid bristen på lämpliga lokaler för olika typer av företag. Många industrier har uppkommit genom att duktiga yrkesarbetare ofta på sin fritid startat i enkla provisoriska loka ler, innan de tagit steget fullt ut och etablerat sig som egenföretagare på heltid. Jag skulle därför i större utsträckning vilja efterlysa enkla men ändamålsenliga industrioch servicelokaler för uthyrning till presumtiva företagare. Det kan vara lika socialt värdefullt att bygga kommersiella lokaler som att bygga bostäder för att trygga sysselsättningen. Långivningen är emellertid olika. Det gäller såväl lånemöjligheterna som räntesatserna och amorteringstiderna. Härtill kommer också prioriteringen av bostadsbyggandet. Herr talman! Det är min förhoppning att de synpunkter jag här framfört kommer att beaktas av lokaliseringsutredningen i dess fortsatta arbete. Som tiden nu var långt framskriden

För ombesörjande av enskilda angelägenheter får jag härmed anhålla om ledighet från riksdagsarbetet under tiden 29—31 maj.

Herr talman! Herr Larsson i Norderön har frågat statsministern om regeringen avser att låta riksdagen ta ställning till frågan om statligt stöd för anordnande av olympiska vinterspel i Jämtland 1976. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Sedan förslag väckts om att anordna olympiska vinterspel i Östersund år 1976 har regeringen låtit utreda förutsättningarna därför. Med ledning av utredningsresultatet och däröver avgivna yttranden har regeringen prövat frågan om staten bör garantera anordnandet av dessa vinterspel. Detta har regeringen inte ansett sig böra föreslå. Följaktligen kommer inte någon proposition i ärendet att föreläggas riksdagen.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret på min fråga, samtidigt som jag beklagar innehållet i svaret. Fjolårets riksdag uttalade på grundval av en motion och ett utlåtande från beredningsutskottet att det fanns goda skäl för att Östersund och Sverige borde ansöka om att få anordna 1976 års vinterspel. Bakom denna ståndpunkt stod också berörda kommuner i Jämt land liksom länets landsting och vårt lands idrottsrörelse. : Sverige är en av de stora nationerna på vinteridrotternas område. Olympiska vinterspel har aldrig hållits i vårt land. Man kan utan vidare hävda att det borde vara självklart för vårt land att eftersträva att få arrangera en vinterolympiad. Visst kostar det pengar att hålla olympiska vinterspel, och kostnaderna skall naturligtvis vägas mot andra angelägna ändamål, men om vi tror att idrottsrörelsen och. det idrottsliga utbytet mellan nationerna har betydelse för freden och samarbetet i världen måste vi vara beredda att i samma utsträckning som andra medverka aktivt. Det är väl ändå en självklar uppgift för oss att som en av de främsta vintersportnationerna någon gång ikläda oss ansvaret som arrangörer för de. olympiska vinterspelen. Vårt land är ju ett av de rikaste i världen, och man kan därför inte hävda att vi inte har råd att stå som arrangörer för en: vinterolympiad. Hur skulle då det idrottsliga samarbetet i världen kunna fortgå? Riksdagen har ställt sig positiv till frågan om en vinterolympiad i Sverige. Det var ett viktigt besked. Men när frågan nu avgöres står riksdagen utan möjlighet att öva inflytande. Detta är inte någon formell anmärkning mot regeringen. Våra grundlagar är ännu så utformade att riksdagen i ett läge som detta inte har någon initiativrätt, vilket är att beklaga. Det hade varit till fördel om regeringen hade velat tillvarata möjligheterna till kontakt med riksdagen. Men det enda meddelande regeringen lämnat är, såvitt jag kunnat finna, en kommuniké från handelsdepartemen tet till pressen om att regeringen tänker säga nej till frågan om en olympiad i Östersund. Regeringen kunde t.ex. ha tagit kontakt med riksdagsgrupperna. Det brukar ju regeringen göra när den är i trångmål. Det måste vara orimligt att överlåta idrottssamarbetet på de fattiga folken, när vårt land alltjämt anses som ett av de rikaste länderna, och det är unikt att en regering ställer sig avvisande till arrangerandet av olympiska spel, i vilka landet annars alltid deltar.

Herr talman! Herr Larsson i Norderön beklagar att utgången av regeringens prövning har blivit som den blivit, och det kan jag från herr Larssons utgångspunkter förstå. Men det är inte så att det bakom regeringens ställningstagande ligger ett underkännande av de olympiska vinterspelens betydelse för det idrottsliga utbytet mellan nationerna och spelens stimulans för den idrottsliga verksamheten här i landet. Frågan har ju också gällt vilka fördelar som skulle vara förknippade med ett anordnande av olympiska spel mot bakgrunden av de kostnader som är förenade därmed. Det är vid denna prövning som regeringen funnit att de belopp, som kommer i fråga, är så betydande att det idrottsliga värdet knappast helt skulle uppväga kostnaderna jämfört med vad man skulle få ut om en motsvarande summa anslogs till den idrottsliga verksamheten i stort. Vi får ju ganska snart ta ställning till ett betänkande om den framtida idrottspolitiken, och det blir då tillfälle att överväga, om inte planmässiga insatser på hela idrottsområdet skulle ha ännu större effekt både för det internationella utbytet på idrottens fält och för det idrottsliga utövandet i vårt land. Det var den ena sidan av frågan. Vidare anför herr Larsson i Norderön att olympiska vinterspel aldrig har hållits i vårt land och att vi därför borde ta den chans som föreligger att få ordna 1976 års vinterspel. Hur stor denna chans är vill jag inte uttala mig om, men det är inte alldeles givet att Östersund ändå skulle ha fått stå som anordnare av vinterspelen 1976. Vi har, uppriktigt sagt, åtskilliga konkurrenter. Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att det bland dessa konkurrenter om att få anordna vinterspelen inte finns något u-land. De länder som är aktuella är USA, Schweiz och Canada. Några u-landskandidater finns alltså inte denna gång. Herr Larsson i Norderön säger också att riksdagen ställt sig positiv till Sveriges anordnande av de olympiska vinterspelen. Det är nu inte riktigt. Riksdagen ställde sig positiv till en utredning, och denna har också verkställts. Jag hade gärna sett att utredningen hade varit färdig i så god tid att riksdagsledamöterna under den allmänna motionstiden, då motioner får inges utan att vara knutna till några propositioner, hade kunnat begagna rätten att föra fram frågan, men det var inte möjligt. Utredningen framlades den 30 januari och vi var också tvungna att avvakta remissbehandlingen av den.

Herr talman! Jag vill än en gång betona att det är just det förhållandet att riksdagen, som tidigare ställt sig positiv till möjligheterna att anordna de olympiska vinterspelen, nu står helt vid sidan av skeendet som jag finner beklagligt. Vår riksdagsordning är helt enkelt sådan att riksdagen inte kan ta några initiativ i nuvarande läge. När det gällt att pröva utredningsresultatet har regeringen enligt pressmeddelandet hänvänt sig till sin egen partigrupp, men det har inte gjorts några hänvändelser till de andra partigrupperna här i riksdagen. Jag vill inte påstå att resultatet skulle ha blivit positivt om sådana hänvändelser hade skett, men jag ifrågasätter lämpligheten av att man inte i ett så viktigt ärende som detta låtit riksdagen få ett ord med 1 laget. För att nu bortse från det idrottsliga värdet — det skall vi egentligen inte göra, men det är ju bara ett av leden i detta sammanhang — vill jag med anledning av hänvisningen till att det finns andra länder som ligger lika bra till som vårt när det gäller att få anordna vinterspelen säga att detta är en annan sida av saken. Jag har bara velat framhålla att Sveriges riksdag inte fått tillfälle att säga sin mening i frågan. Vad beträffar övriga synpunkter i detta sammanhang är det ju känt att ganska betydande <lokaliseringspolitiska mål skulle nås, om Östersund finge arrangera vinterspelen. Det har i debatterna här i kammaren under de senaste dagarna sagts att det saknas privata initiativ när det gäller att skapa sysselsättningstillfällen. I detta fall har ett privat initiativ tagits i Jämtland, och det har givits besked om att länet skulle kunna tillföras cirka 350 arbetstillfällen per år intill år 1976 och därefter en mera permanent sysselsättning för något över 300 personer. Initiativet borde väl ha beaktats även ur den synpunkten. Det är således, tycker jag, många komponenter i denna bild som visar att riksdagen borde ha fått tillfälle att säga sitt ord innan ärendet slutligen avgjordes på detta sätt.
Herr talman! Sedan olympiska vinterspel första gången ägde rum 1924, har, som vi vet, åtskilliga sådana spel anordnats. Men jag kan också erinra om att det inte finns något exempel på att olympiska vinterspel anordnats utanför alpina områden eller på platser som inte ligger i nära anslutning till en stor stad. Det anordnades olympiska vinterspel i Oslo 1952, men Oslo är ju en storstad. Vid de spel som skall äga rum 1972 i Japan har man att falla tillbaka på en stad på 800 000 invånare. Trots detta visar det sig att kostnaderna för anordnandet av dessa spel blivit mycket, mycket högre än de som beräknats av utredningsmannen för olympiska spel i Östersund. Den siffra som angivits i utredningen betraktar jag som en minimisiffra, och jag tror inte ett ögonblick att beloppen skulle kunna hållas inom där angivna kostnadsram. : Jag vill slutligen beträffande sysselsättningsfrågan säga att det har beräknats — och den beräkningen tror jag att man kan godtaga — att förberedelser och anordningar som skulle möjliggöra arrangerandet av de olympiska vinterspelen skulle innebära sysselsättning för 1200 årsarbetare. Om detta sprids på fem år blir det alltså mellan 200 och 300 människor som får sysselsättning. Det är inte helt betydelselöst — det erkänner jag gärna. Mera tveksamt är det om detta verkligen får någon nämnvärd effekt för sysselsättningen på längre sikt. I utredningen har räknats med i bästa fall stadigvarande «sysselsättningsmöjligheter för 300 man. Men då skall det observeras att av dessa 300 sysselsättningstillfällen, som skulle tillkomma, hänför sig drygt 200 till ett hotell på Frösön, som ingen tror skulle komma att vara fullbelagt mer än tillfälligtvis sedan de olympiska vinterspelen anordnats. Detta är fakta som regeringen haft att ta hänsyn till. Och när vi sedan också sett på de idrottsliga vinsterna har vi sagt oss att de torde kunna uppnås utan dessa mycket avsevärda kostnader. Därför har utfallet av prövningen blivit det som nu är känt.
Herr talman! Jag vill inte försöka misstyda handelsministern, men när han säger att Östersund är en alltför obetydlig och liten ort för att samla olympiska vinterspel omkring uppkommer frågan: Om Stockholm haft möjligheter att anordna dessa spel, hade regeringen då varit mera beredd att satsa på dem? Representanter för internationella kommittéer som har med denna sak att göra har ju besökt Östersund och studerat förhållandena, och de säger att där finns möjligheter att genomföra dessa spel. Det var beklämmande att nu få höra att det skulle vara fråga om en ort som är för liten för att regeringen skall vilja satsa på den i sammanhanget. Jag vill ytterligare ställa frågan i belysning av vad som de senaste dagarna sagts om lokalisering och om pengar. Det har ju framhållits att det inte råder brist på pengar utan bara brist på objekt, på <sysselsättningsmöjligheter. Här är ett friskt initiativ som vid ett genomförande i stor utsträckning skulle bidra till uppnåendet av länsplaneringens mål fram till 1980 — ett friskt initiativ som stoppas av olika anledningar. Jag tycker att handelsministern med vad han sist sade visade en negativ inställning, framför allt till orten i fråga.
Herr talman! Jag beklagar att herr Larsson i Norderön inte hörde vad jag sade. Jag sade aldrig att den omständigheten, att det var Östersund som hade ansökt om OS utgjorde ett skäl för regeringen att avslå ansökan. Jag konstaterade bara att olympiska vinterspel aldrig tidigare hade anordnats vid orter av Östersunds storlek, och detta har sin betydelse för kostnadsfrågan. Stockholm är inte aktuellt i sammanhanget, men det kan nämnas att något särskilt hotell inte behövde byggas i Oslo 1952 för att möjliggöra olympiska spel — jag tar detta som ett litet exempel. Uppförandet av ett hotell vid öÖstersund som enligt sakkunskapens uppgifter icke kommer att kunna helt förräntas drar en kostnad på 17 miljoner kronor. Representanter för hotellbranschen har vid förfrågningar klart angivit att man inte kan tänka sig att förränta mer än möjligen hälften av detta belopp. Detta bidrar alltså till att kostnaderna blir stora: Det var allt vad jag ville säga i sammanhanget, och det innebär i och för sig ingen nedklassning av Östersund. Slutligen vill jag, herr talman, göra ytterligare ett påpekande. För att olympiska spel skall kunna anordnas räknar man både lokalt och i utredningen med att det behövs 23000 rum. Av dessa 23 000 rum — det är alltså inte fråga om 23 000 personer som skall beredas rum — skulle vid uppförandet av ett nytt hotell 7 500 rum finnas tillgängliga 1 hotell i Östersund, Åre och Storlien. Därutöver får man räkna med att ta i anspråk vandrarhem och liknande förläggningar. En olympisk by på 1000 rum skulle också uppföras. Då återstår 15 000 rum, vilka skall uppbringas privat. En del av dem kan man få i stugor, men en betydande del av inkvarteringen måste ske i familjer. Jag är inte säker på att de som hänvisas till sådan inkvartering kommer att betrakta förhållandena som idealiska. Detta är ett handikapp som en stad av Östersunds storlek också har och som vi varit tvungna att ta viss hänsyn till.
Herr talman! Jag skall inte alltför mycket fördjupa mig i utredningssiffrorna. Klart är ändå att arbetsmarknadsverket som är ett statligt verk har framräknat vissa lokaliseringspolitiska effekter av denna olympiad. Dessa effekter skulle nära nog motsvara det årliga behov som enligt länsplanering 1967 skulle föreligga i vårt län fram till 1980. Jag skall inte säga mera än att jag beklagar att riksdagen kommit att stå vid sidan om detta beslut. Jag har försökt att väcka motion i ärendet, men riksdagsordningen tillåter inte detta. Under den allmänna motionstiden, som utgick den 28 januari, fanns det ingen anledning att motionera eftersom utredningens resultat då inte hade framlagts. Detta lades fram den 30 januari, och remisstiden var sedan mycket kort — fram till den 28 februari. Jag har själv varit med om att utarbeta en del remissvar, och jag har kunnat konstatera att man inte fick någon förlängning av denna remisstid. I direktiven angavs att arbetet måste forceras, så att 1969 års vårriksdag hade möjlighet att ta ställning till frågan. Det är just det faktum att riksdagen inte får ta ställning till frågan som jag beklagar. Jag skulle böja mig för ett negativt beslut från riksdagen om den hade fått pröva ärendet. Men jag tycker inte att det resultat regeringen kommit till är godtagbart. Jag vet att regeringen inte begått något formellt fel och har heller inte anklagat regeringen därför, men jag vill påpeka att det här verkligen är på sin plats att riksdagsordningen ändras.

Herr talman! Herr Jönsson i Ingemarsgården har frågat statsministern om regeringen är beredd att föreslå riksdagen att de lokala utredningsoch förberedelsekostnader, som redan nedlagts för att få 1976 års vinter-OS förlagt till Sverige, betalas av staten. Frågan har lämnats över till mig för besvarande. Svaret är nej. De kostnader det här är fråga om har vederbörande kommuner och landsting med öppna ögon tagit på sig utan att dessförinnan återförsäkra sig om stöd från staten.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret. Det är alldeles klart att han har rätt i att vederbörande kommuner och. landsting har åtagit sig dessa kostnader med öppna ögon, och de har inte heller jämrat sig. Eftersom jag representerar det aktuella länet i riksdagen måste jag emellertid påpeka, att riksdag och regering har sitt medansvar, i varje fall för kostnadernas storlek. Det är därför jag har funnit skäl för att frågan åtminstone skulle kunna prövas. Sedan i januari 1968 har denna fråga legat hos riksdagen och hos regeringen sedan i januari i år. Nu har ett besked äntligen lämnats. Det är uppenbart att de lokala kostnaderna inte har blivit lägre under denna tid. Vid riksdagsbehandlingen av frågan gjorde allmänna beredningsutskottet ett noggrant arbete, som väckte vissa förhoppningar i de berörda bygderna. Det var såvitt jag kan förstå en mycket värdefull insats. Riksdagsdebatterna i samband med allmänna beredningsutskottets utlåtande gav också ett positivt intryck och verkade uppmuntrande på de krafter som lokalt hade att ta hand om det hela. Dessutom har de lokala socialdemokratiska organen agerat på ett sådant sätt att det kunde väcka tilltro till att det skulle bli någonting. De gav ut ett näringspolitiskt program inför valet, vari det sades att alla möjligheter skulle prövas för att få olympiska spel förlagda till Jämtland och Östersund. Ett sådant handlande av ett regionalt organ för ett politiskt parti som har regeringsställning måste naturligtvis väcka vissa förhoppningar i länet. Nu har vi fått besked från ansvarigt regeringshåll, och det är negativt. Därigenom har tilltron vänts i stor besvikelse. Det är givet att många också känner att riksdag och regering bär ett visst ansvar för kostnadernas storlek. Regeringens handläggning av denna fråga har inte varit så oerhört mönstergill. Hade man velat ge riksdagen möjlighet att ta ställning, kunde man åtminstone ha bett utredarna att avlämna sitt förslag ett par dagar tidigare, så att tillfälle att motionera hade förelegat. Förslaget kom den 30 januari, och den allmänna motionstiden var slut den 28. Det verkar mycket egendomligt, men det kan tänkas att regeringen inte har möjlighet att be om att utredningsresultat skall framläggas; i varje fall har det hänt att utredningar ibland har dröjt på ett litet underligt sätt. Efter allt detta frågar man sig med fog: Under vilka förhållanden skall Sverige kunna ordna OS? Man kan knappast förstå när villkoren skulle kunna bli bättre.

Herr talman! Jag blev mycket förvånad när handelsministern sade att han inte kände till att de olympiska spelen i Östersund har omnämnts av något lokalt socialdemokratiskt organ i ett näringspolitiskt program; jag har svårt att sätta tilltro till det påståendet. Det finns dock tre socialdemokratiska representanter för området här i kammaren, och uppvaktningar har gjorts från landsting och stad. Därvid måste väl ha betonats att de lokala politiska organen tagit ställning för detta förslag och verkat för det — det vore underligt om så inte hade skett. Min fråga gällde inte, om olympiska spel i framtiden kommer att anordnas, utan under vilka förhållanden som Sverige skall kunna ordna olympiska spel därest. det inte går att göra det nu.
Herr talman! Herr Cassel har frågat statsministern i vilken form regeringen avser bereda 1969 års höstriksdag till fälle ta ställning till frågan om Vindelälvens utbyggnad. Frågan har Ööverlämnats till mig för besvarande. Om det beslut, som regeringen kommer att fatta, skulle innebära att investeringsmedel behöver anvisas av riksdagen, kommer självfallet riksdagen att i vanlig ordning föreläggas förslag härom i form av en proposition. Huruvida detta i så fall skulle ske redan under höstriksdagen 1969 låter sig ännu-inte bedömas.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för industridepartementet för svaret på min enkla fråga till statsministern. Min fråga gällde inte huruvida riksdagen skulle beredas tillfälle att ta ställning till frågan om Vindelälvens utbyggnad, utan formen, sättet att inhämta riksdagens mening. Att denna riksangelägenhet skulle avgöras utan riksdagens medverkan finner jag helt otänkbart, detta så mycket mer som riksdagen efter långa debatter klart och tydligt har givit till känna sin mening att utbyggnad ej skall få ske. Självfallet förseddes denna mening med den reservationen att riksdagen byggde sitt ställningstagande på det material som då förelåg.

Jag är naturligtvis fullt medveten om att regeringen enligt vattenlagens 4 kap. 13 § är formellt berättigad att själv ta ställning till frågan utan att bekymra sig om riksdagens mening. Men, herr talman, ett sådant förfarande vore att visa en sidovördnad gentemot riksda gen som jag är övertygad om att regeringen inte vill göra sig skyldig till. Det torde dessutom knappast stå i överensstämmelse med konstitutionell praxis. Det talades 1967 om att man borde vänta med att koppla in riksdagen tills frågan om anslag för utbyggnadsarbetena blev aktuell, och detta är precis vad som nu sägs i svaret. Riksdagen skulle alltså bara komma in i bilden när och om man behöver pengar. Detta, herr talman, finner jag inte på något sätt tillfredsställande. Principbeslut får icke föreligga som ett fullbordat faktum, så att riksdagen de facto är bunden innan den har fått tillfälle att säga sitt ord. | Herr talman! Beslut om Vindelälven bör självfallet fattas i god samverkan mellan regering och riksdag.
Herr talman! Det finns mycket att säga om Vindelälven, men jag tror att man i varje fall inte skall kunna driva den linjen att handläggningen av Vindelälvsfrågan på något sätt skulle utgöra ett hot mot demokratin eller innebära ett åsidosättande av riksdagen. Vad är det som är aktuellt i fallet? Det är kronan som innehar fallrättigheterna i Vindelälven. Skall det bli en utbyggnad av Vindelälven är det bara Sveriges riksdag som kan bevilja medel härför och alltså i verkligheten fatta det avgörande beslutet. Det är alldeles självklart att denna fråga kommer att avgöras med riksdagens fulla medverkan. Att ta den medverkan i olika etapper finner jag opraktiskt och meningslöst. Det material som regeringen kommer att ha som underlag för sitt beslut — det är arbetet med det materialet som nu pågår — skall självfallet redovisas för riksdagen, när regeringen har fattat sitt beslut i frågan.
' Herr talman! Vi befinner oss i den mycket speciella situationen, att riksdagen sagt ifrån hur den vill ha det: Riksdagen har talat om sin principiella inställning, visserligen — jag här redan gjort den reservationen -— med hänsyn till de omständigheter som då förelåg.

Det är detta jag anser vara fel. Jag betraktar det som alldeles självklart att riksdagen skall få möjlighet att ta ställningi den stora och avgörande principfrågan, om denna älv skall offras eller inte, samtidigt som regeringen gör det.
"Herr talman! För den händelse — denna diskussion måste av naturliga skäl vara hypotetisk — regeringen skulle begära investeringsmedel av riksdagen, bestrider jag bestämt att riksdagen i. ett sådant läge de facto skulle vara bunden på grund av de kostnader som nedlagts och de förväntningar som väckts med anledning av regeringens beslut. Riksdagen kommer att vara lika litet bunden hösten 1969 eller våren 1970 — vilken tidpunkt det nu kan bli fråga om — som riksdagen var 1967. Redan i det läget hade vattenfallsverket lagt ned kostnader av storleksordningen 20 miljoner kronor. Någon ytterligare kostnad av nämnvärd betydelse har icke lagts ned sedan den tiden, och eftersom riksdagen inte var bunden då, kan jag inte förstå, att riksdagen i denna hypotetiska situation skulle behöva anse sig mer bunden än 1967.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Att jag tagit upp denna sak nu har sin bakgrund i de upplysningar som framkommit om vissa svårigheter :i SIDA :s planering. Av den skrivelse som jag refererade till i förra veckans u-landsdebatt framgår att en i och för sig mycket lovvärd ambition hos SIDA och dess tjänstemän att få fram bra projekt för den bilaterala svenska uhjälpen lett till att anslagsramarna i viss utsträckning överskridits. Resultatet har blivit — som det :-heter i skrivelsen — -»att begränsningar för 69 71 måste taga formen av kraftiga och ur diplomatisk synvinkel ibland tämligen ömtåliga nedskärningar av programenheternas förslag». På sina håll har man, anser jag, dragit alltför långtgående slutsatser beträffande de problem som detta medför. En slutsats som dock är rimlig gäller just samarbetet och kontakterna mellan utrikesdepartementet och SIDA. SIDA har i sin verksamhet en omfattande kontakt med främmande staters regeringar och myndigheter. När det gäller andra grenar av förvaltningen sköts sådana kontakter normalt via utrikesdepartementet. Biståndsarbetets karaktär är dock sådan att det knappast vore möjligt att i det dagliga arbetet gå omvägen via våra beskickningar eller genom UD. SIDA kommer därigenom helt naturligt att i realiteten stå för viktiga delar av våra förbindelser med främmande makter, och det är ofrånkomligt att detta ibland kan påverka våra diplomatiska relationer. Det vore därför enligt min mening både administrativt enklare och ur principiell synpunkt riktigare om tjänstemän som arbetar inom vissa bistånds verksamheter kunde agera i utrikesdepartementets. namn. Vi har ju från vårt håll tidigare varit inne på tanken att lägga SIDA helt under UD och att för uppgiften inrätta en särskild statsrådspost. En fråga som vid ett par tillfällen diskuterats i kammaren och som visar dessa svårigheter är vietnamhjälpen. Från regeringshåll har. i detta fall utlovats en »massiv» insats. Man kan fråga sig om regeringen då den givit detta löfte haft sådana kontakter. med SIDA så att det finns, underlag för utrikesministerns påstående att .denna stora hjälp skall kunna klaras inom ramen för enprocentsprogrammet? : . Jag tycker det verkar högst tveksamt mot bakgrunden av vad som sägs i skrivelsen, nämligen att man »ser ingen särskild anledning att vänta sig betydande reservationer till. vare sig 71 73». Vem skall vi i detta läge tro på: utrikesministern. som säger att det om kanske tre år då anslagsutbetalningar kan bli aktuella kommer att finnas pengar eller SIDA som säger att det inte finns pengar?

Herr talman! Herr Ullsten, har här framkastat en organisationsfråga som i och för sig kan debatteras men som det hade varit mer naturligt att ta upp vid statsutskottets behandling av biståndsverksamheten. Jag skall emellertid inte nu gå närmare in på saken. Herr Ullsten hänvisar på nytt till en intern skrivelse som har skickats ut av någon i SIDA:s ledning till beskickningar och till SIDA:s personal ute på fältet. Jag ber att få understryka att detta i och för sig inte är så anmärkningsvärt som han framhåller. Han har funnit en formulering som han tolkar så, att det skulle ha givits löften till andra länder om biståndsinsatser som sedan inte kan bli av, därför att peng arna inte räcker. Han säger alltså att det skulle ha givits löften utöver de anslagsramar som regering och riksdag har beslutat. Jag kan försäkra herr Ullsten att han har fel och att han sålunda kan lugna sig. Det ges inga löften av SIDA-tjänstemän eller av UD-tjänstemän, utan löften lämnas av regeringen på grundval av riksdagens beslut och bemyndiganden. Om någon på den ena sidan under det långa och invecklade planeringsarbetet ger intryck av att ha större befogenheter än han har eller om någön på den andra sidan får större förhoppningar än det finns fog för, är dettå dels inte onaturligt, dels får det stå för vederbörandes egen räkning. Jag har inte vid något tillfälle från personer i andra länders regeringar fått förebråelse för svikna löften. Det finns inte anledning att här ännu en gång gå in på den s.k. vietnamhjälpen — den diskuterade vi häromdagen. Kanske "menar herr Ullsten att behovet av bistånd i den fattiga världen är större än tillgångarna och att förhoppningarna sträcker sig längre än löftena. I så fall kan jag bara säga att detta inte är någonting nytt.

Herr talman! Det hade naturligtvis varit utmärkt, om vi i statsutskottet hade haft tillgång till dessa upplysningar när vi behandlade u-landshjälpen. Jag tror att vi då skulle ha kunnat göra en mera realistisk bedömning av anslagens storlek, behovet av insatser och SIDA:s möjligheter att genomföra det program som man har ålagts att genomföra.

Här finns alltså ett påtagligt glapp mellan utrikesförvaltningen och SIDA, ett glapp som kanske inte skulle ha behövt uppstå om SIDA:s verksamhet varit helt inordnad under utrikesdepartementet. Det är kanske inte anledning att fortsätta att gräla om det här brevet eller ens att diskutera mera långsiktiga planer på en samordning mellan SIDA och UD, men jag hoppas att en sådan samordning så småningom kommer till stånd.

Herr talman! Herr Holmberg har frågat mig, om jag är beredd att medverka till sådan ändring av fastighetsbeskattningen att de höjningar av taxeringsvärdena på fastigheter som kan föranledas av den kommande fastighetstaxeringen ej medför skärpning av fastighetsskatten. Vissa riktlinjer för taxeringsarbetet har lagts fram på ett riksmöte med fastighetstaxeringsexperter i Stockholm den 12—14 maj 1969. Taxeringsvärdena bestäms emellertid av fastighetstaxeringsnämnderna. Den första allmänna överblicken över taxeringsutfallet kommer inte att föreligga förrän tidigast under andra kvartalet 1970. De nya taxeringsvärdena får betydelse första gången vid 1971 års taxering. Det är för tidigt att för dagen ta ställning till herr Holmbergs fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, men jag vill understryka att det bara är ett formellt tack, ett tack för att finansministern på andra områden än då det gäller skatter har uppträtt förtjänstfullt. De som inte har anledning att vara glada över svaret är de tiotusentals villaägare, radhusägare, kedjehusägare och jordbrukare som kommer att drabbas av de ökade utgifter som följer i spåren av höjda taxeringsvärden. Finansministern har i sitt svar inte sagt någonting om att han skulle vilja motverka dessa skatteskärpningar. Man kan onekligen fråga sig varför herr Sträng behandlar villaägarna, som han ju tidigare kallat för »vårt folk», på detta mycket styvmoderliga sätt. Jag tror emellertid att den skatteskärpning som nu hotar inte bör ses isolerad, eftersom den är en etapp i en ständig skärpning av bördorna på fastighetsägarna. För tre år sedan skärpte man skatten genom att införa en progressiv skala för beräkning av hyresvärdet. Man har också genomfört en skärpt s.k. evig realisationsvinstbeskattning. Jag kan också nämna förmögenhetsskatten, som alltsedan 1952, då skatteskalorna fastställdes, har skärpts i takt med inflationen. Nu skall man tydligen ta nästa steg genom en kraftig höjning av taxeringsvärdena. Att det här är fråga om stora summor framgår av att om taxeringsvärdet för en villa höjs exempelvis från 100 000 till 150 000 kronor så blir kostnadsökningen för villaägaren i ett ogynnsamt läge cirka 1500 kronor. Varifrån skall dessa fastighetsägare, dessa familjer som har löst sin bostadsfråga genom att skaffa en villa, få de pengarna? Som motiv för att behandla villaägarna på detta styvmoderliga sätt anför man att de har gjort en bra kapitalplacering. En kapitalplacering är tydligen något som regeringen ser med oblida ögon. Jag tror det är en felsyn. Vad det är fråga om är nämligen att unga familjer köper villor, radhus eller kedjehus för att över huvud taget kunna skaffa sig ett hem i bostadsbristens Sverige. Jag vill slutligen återigen konstatera att finansminister Sträng tydligen har avvisat tanken på att ingripa på ett sådant sätt, att det inte blir fråga om några skattehöjningar.
Herr talman! Herr Holmberg försökte skapa så mycket panik i denna fråga som han hann med på den relativt korta tid han stod här i talarstolen. Jag har observerat hur man i pressen och på andra håll har på ett utomordentligt ensidigt sätt illustrerat en rekommendation från ett möte i Medborgarhuset med taxeringsexperterna. Men skrämselpropaganda tillhör ju taktiken i detta spel, så jag får väl finna mig i den. Herr Holmberg frågar, om jag inte vill motverka effekterna av den föreslagna höjningen. När jag inte så här utan vidare kan säga att jag kommer att motverka effekterna, drar han snabbt slutsatsen att jag därmed har avvisat alla eventuella tankar på att balansera effekterna. Den slutsatsen är naturligtvis för snabbt dragen. Jag vill emellertid se resultatet av taxeringarna, och dessutom har det ju i svaret angivits, att jag har mycket god tid på mig, innan jag behöver ta ställning till om och i så fall "vilka "balanserande åtgärder som kan vara rimliga och motiverade ått vidta. I själva verket är det inte någon större skillnad mellan den rekommendation som riksskattenämndens ordförande lade till grund för sitt inlägg på expertmötet och de gamla reglerna för fastighetstaxering. Ser man lugnt och sansat på denna fråga är det svårt att komma ifrån, att den som har ett förmögenhetsvärde får finna sig i att taxera detta såsom en förmögenhet. Fastigheterna — jordbruksfastigheter, villafastigheter, hyresfastigheter och fritidsfastigheter — är förmögenhetsvärden som kan variera från tid till annan, och därför gör man en viss preferens beträffande dessa förmögenhetsvärden genom att vid fastighetstaxeringar inte gå på marknadspriserna utan räkna ned dessa med hänsyn till att man här har att göra med vissa variationer. En fastighetstaxering skall ju gälla i fem år framåt, och under femårsperioden kan naturligtvis en hel del inträffa. Tidigare har man gjort på det sättet, att man har tagit medelvärdet under den sist förflutna femårsperioden och lagt det som grund för vad som skall vara det rätta värdet vid fastighetstaxeringen. I en tid av uppåtgående priser på realvärden, i detta fall på de omnämnda fastigheterna, ger ett sådant medelvärde, om det skett en jämn prisstegring under perioden, en viss marginal för förändringar under den kommande femårsperioden. Man har inte varit helt nöjd med det systemet utan sagt sig att det är bättre att utgå från den prisstatistik man har från försäljningarna och därefter göra en reduktion på dessa priser. Här har rekommenderats en reduktion med 25 procent för villor och jordbruksfastigheter. Då kommer man ned till ett förmögenhetsvärde, som innehåller en säkerhetsmarginal för den händelse förändringar i nedåtgående riktning skulle ske under den kommande femårsperioden. e I den allmänna panikdebatten har man snabbt stått till tjänst med att från försäljningsvärdet eller produktionsvärdet av en ny fastighet belägen på ett utomordentligt attraktivt område räkna fram vad resultatet skulle bli. Jag har sett exempel från Bromma, Äppelviken och Djursholm. Sedan har man generaliserat och tagit det såsom något slags måttstock för vad detta rent allmänt skulle innebära. Redan i dag torde man kunna säga att efter de prisjusteringar, som kommer att tillämpas vid den nya metoden, fastighetsvärdena kommer att betydligt skilja sig från vad som enligt ovan gjorts gällande. I många län visar det sig att försäljningsvärdena på grund av den urbaniseringsprocess som vi är inne i sannerligen inte är upptrissade.

Det är således någonting helt annat än vad som diskuterats i tidningarna. I de attraktiva länen — Stockholms län, Uppsala län och Södermanlands län — ligger värdena mellan lägst 23 procent och högst 47 procent.

Beträffande flerfamiljshusen tycks det bli fråga om-höjningar av taxeringsvärdena här i Stockhölms län, Södermanlands län, Uppsala län och de andra mellansvenska länen med: 2,.3, 4 eller 5 procent. Den nya metoden för beräkning av taxeringsvärdena har en fördel lå det gäller den relativa rättvisan mellan värderingarna av de olika fastigheterna. Fastighetstaxeringsnämnderna är ju suveräna när det gäller att bestämma taxeringsvärdena i de enskilda fallen, men det finns ju alla besvärsmöjligheter och dessa kommer nog att bli relativt livligt anlitade, bland annat på grund av den mycket inflammerade debatten i fråga. Det är emellertid generaldirektör Dahlgrens tanke att man vid fixerandet av värdet skall ta försäljningsvärdet på nyproducerad fastighet reducerat med 25 procent. Därefter skall man för andra i samma distrikt liggande fastigheter ta hänsyn till kostnaden för den nyproducerade fastigheten. Är en annan fastighet fem år gammal skall den värderas lägre, är den tio år gammal ännu lägre o.s.v. Är den dåligt underhållen, omodernt byggd, illa utrustad 0. s. v. skall det även tas hänsyn till detta vid den individuella prövningen av fastighetstaxeringsvärdet för fastigheten i fråga. Har man bara ett något så när riktigt utgångsvärde går det bra. Jag har haft svårt att förstå att detta utgångsläge skulle vara så felaktigt som det gjorts gällande och som även herr Holmberg tycktes mena. Låt oss först se vart det bär hän. Därefter kan vi ta ställning till om några balanserande åtgärder erfordras. är åtgärder av det slaget erforderliga står jag inte oförstående inför tanken :' att överväga att vidta sådana. Det är väl riktigt att jag någon gång sagt att egnahemsägarna är »vårt folk» och jag tror att de kommer att:vara det även i fortsättningen. Däremot är det väl i fullständighetens intresse riktigt att fastslå att villaägarna i Djursholm och på andra exklusiva platser är herr Holmbergs folk — vi kan ju delä på klientelet på det sättet.

Herr talman!

Jag tror inte alls att det förhåller sig på det sättet.

Nu säger finansministern att det blir inte så farligt; ökningen blir för flerfamiljshusen 2, 3, 4 eller '5 procent. Men vi har inte talat om flerfamiljshusen, herr finansminister. Låt oss hålla oss till villorna. Och om generaldirektör Dahlgren får sina önskemål igenom, som finansministern säger, är det alldeles klart att det blir en skattehöjning för villaägarna på 1000 kronor eller mera, som jag sade tidigare, och det är tillräckligt för att aktualisera detta problem. Vi får vänta och se till fram emot 1971, sade finansministern. Är det verkligen ett uttryck för ekonomiskt och skattemässigt förutseende hos regeringen? Det är möjligt att regeringen bedömer det så, men de som direkt beröres av skatteskärpningen gör det inte.

Detta är för övrigt inte en fråga bara för villaägarna, var de än bor, utan det är också en mycket stor fråga för jordbrukarna.